Herr talman! Jag skall ta upp några av de frågor som Georg Andersson var inne på. Låt mig börja med blockbetygen. Det exempel som Georg Andersson tog handlade om skogsdöden, och så talade han om att den berör många ämnen — kemi, geografi och biologi, bl.a. Men, Georg Andersson, det är ju ämnen som är hämtade ur olika block. Kemi och biologi hör till NO-blocket, och geografi hör till SO-blocket. Då är det ju samverkan över blockgränserna, och då kan det ju inte vara fråga om att man skulle sätta något enhetligt betyg för de tre ämnena tillsammans. 137 Nej, vår uppfattning är att man skall känna delarna, dvs. de olika ämnena vart för sig, för att man också skall förstå sammanhanget. Georg Andersson var också inne på att vi i vår reservation 5 skulle ha skrivit någonting om att vi var emot undervisning i arbetslag. Men så står det faktiskt inte i reservationen. Vad vi talar om är det förhållandet att man på många skolor, för att få en enhetlig undervisning inom ett block, har satt en lärare att undervisa i alla ämnena i blocket, även om vederbörande lärare inte varit kompetent att undervisa i alla fyra ämnena. Det menar vi har varit fel. Det rätta är naturligtvis att lärarna skall vara kompetenta och arbeta i arbetslag. Det kan inte vara förbjudet för oss heller, Georg Andersson, att ha en mening om hur undervisningen skall vara organiserad. Georg Andersson läste upp ett långt citat ur betänkandet. Jag hinner väl inte ta upp så mycket av det, men jag vill läsa upp första meningen: ”Att stärka demokratin och skapa ökad jämlikhet i samhället är grundläggande för det svenska skolväsendet.” Varför ökad jämlikhet — varför inte jämlikhet? Det är en jämlik skola vi moderater vill skapa genom den organisation som vi anser att skolan skall ha. Det är en skola som är anpassad till att elever faktiskt är olika och har rätt att vara det, utan att någon enda skall framstå som mindre värd, mindre jämlik, än någon annan.

Herr talman! Jag ber om överseende med att jag tar mig tid att gå fram till talarstolen. Jag envisas med att göra det därför att jag tycker att diskussionen blir något mera personlig när man ser varandra i ansiktet. Det kan vara ett inlägg i frågan om kammarens debattformer. Ylva Annerstedt talar om att kostnaderna för den utbyggda barnomsorgen kan kvittas mot kostnaderna för den tioåriga grundskola som folkpartiet föreslår. Jag tror att den matematiken är väldigt dåligt underbyggd. Folkpartiet borde nog avvakta remissvaren på förskola-skola-kommittén innan man drar den slutsatsen. Sedan förstod jag inte resonemanget om att kostnader för ungdomsplatser också skulle kunna överföras till grundskolan. Mina matematikkunskaper säger mig att sex plus tio är lika med sju plus nio, dvs. att man går ut grundskolan vid samma ålder enligt folkpartiets förslag som med den nuvarande ordningen. Folkpartiet är positivt till ämnesövergripande arbetssätt. Det är bra. Men gör då inte betygsättningen till utgångspunkt för hur arbetet skall bedrivas! Arbetssättet må väl ändå vara riktgivande för betygsättningen. Grundläggande utbildning får inte bedrivas så att den suddar ut ämnesgränserna, har det sagts. Jag tror faktiskt att i de lägre årskurserna är det ännu mera motiverat med ämnesövergripande undervisning än vad det är högre upp. När man hör den här debatten framstår det som om riksdagsledamöterna vore drivna pedagoger allihop. Jag känner en viss ödmjukhet inför den här typen av diskussion och tycker nog att vi skulle kunna överlämna litet mera av den åt dem som sysslar med den pedagogiska forskningen och utvecklingsarbetet. Till Pär Granstedt: Vi har givit de fristående skolorna en generös behandling. Statsbidragsgivningen har skett generöst. Men jag tycker att det ändå är viktigt att i sådana här debatter hävda de ideologiska grunderna för — Prot. 1985/86:32 den grundskola vi har. Vi får ju inte vara så slappa i denna ideologiska debatt 20 november 1985 att vi bara talar om generositet åt olika håll och glömmer vad som kan bli = ZY goädoes. följden, om det svenska skolsystemet utvecklas till ett parallellskolesystem. Det vore olyckligt.

Herr talman! När jag tog upp kostnadsfrågan med Georg Andersson nämnde jag inte bara den utbyggda barnomsorgen. Jag menar att det finns en lång rad samverkande faktorer i det här fallet. Där finns den utbyggda barnomsorgen, men där finns också det uppföljningsansvar för eleverna som vi har i dag. Visserligen kommer eleverna ut i samma ålder, men om vi tittar på vilka elever som i dag omfattas av uppföljningsansvaret ser vi, att det ofta är elever med bristande grundskoleutbildning, med halva betyg och utan betyg i somliga ämnen. Jag tror nämligen att elever som har fått en mer gedigen grundutbildning har mindre behov av särskilda åtgärder och att detta kan samverka. Det är alltså inte nödvändigt med ökade kostnader för en tidigare skolstart. Jag vill också när det gäller den likvärdiga utbildningen hänvisa till det avsnitt som Georg Andersson tog upp, nämligen om målen. Där står att en likvärdig utbildning skall ge bred grundutbildning, ge lika möjligheter till fortsatt utbildning och förbereda eleverna för aktiv samhällsverksamhet. Inte är det väl så, att andra pedagogiska modeller skulle göra avsteg från de här målen eller att det bara skulle gå att välja en enda väg för att nå målen? För oss är det självklart att man kan välja olika vägar att nå målet, och det är därför vi menar att grundutbildningen kan se olika ut både inom och utom det allmänna skolsystemet. Då är det också självklart med en generös inställning till de fristående skolorna, antingen därför att man där har tagit ställning för vissa pedagogiska alternativ eller därför att föräldrarna vill påverka sina barns utbildning i större omfattning än vad de kan göra i det allmänna skolväsendet.
Herr talman! När det gäller grunden att vi skall ha ett allmänt skolsystem som kan erbjuda likvärdiga utbildningsmöjligheter åt alla, oavsett ekonomiska förutsättningar och oavsett var man bor i landet, är vi naturligtvis helt eniga. Det innebär också att vi skulle ha svårt att tänka oss något slags amerikanskt skolsystem, som dominerades av olika typer av privata skolor, eller ens ett danskt system, där man hade i stort sett en skola för varje ideologisk riktning eller varje samhällsgrupp. Vad som gör mig litet orolig är emellertid att Georg Andersson drar fram det stora ideologiska perspektivet i samband med den friskoledebatt vi har anledning att föra i Sverige och mot bakgrund av de ansökningar om statsbidrag till fristående skolor som regeringen har att pröva nu. Jag tycker att det är en ganska orimlig tanke att förekomsten av ett antal skolor som står för pedagogiskt alternativ skulle vara ett hot mot den enhetlighet i skolsystemet som vi naturligtvis bör ha som bas. Det är viktigt att vi ser 139 fristående skolor med alternativ pedagogik snarare som ett värdefullt komplement till vårt skolsystem än som ett hot mot några ideologiska grundvalar. Jag tycker att det är värdefullt att få det klarlagt att inte heller socialdemokraterna har någon annan uppfattning på den punkten.
Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om fristående skolor. Georg Andersson uttryckte sin rädsla för att det skulle bli för många av sådana skolor. Jag ställer mig frågande till det synsättet. Varför inte ett stort antal fristående skolor? Är de inte av värde för mångfalden i skolväsendet, vid sidan av att föräldrarna har rätten att välja skola för sina barn enligt de konventioner som vi i Sverige har strukit under? Jag ställde en fråga till utskottsmajoritetens företrädare i mitt inledningsanförande om möjligheter för elever att komplettera sina betyg och även få det nya betyget tillgodoräknat när man söker till vidareutbildning. Jag frågade: Tycker verkligen utskottsmajoritetens företrädare att de bestämmelser som nu gäller gagnar de elever som får lust att förbättra sina betyg?

Herr talman! Jag hann inte med någon kommentar till Birgitta Rydle i mitt förra replikinlägg. Jag konstaterar att Birgitta Rydle talar, så som ibland moderaterna gör, med nästan darr på stämman om värnet om de svaga grupperna och att fristående skolor skulle vara ett speciellt instrument för detta. Birgitta Rydle talade också om demokrati och jämlikhet. När jag hör de här resonemangen från moderata skolpolitiker får jag ett intryck av att rösten är Jakobs men händerna är Esaus. Ord och gärning stämmer inte riktigt överens. Birgitta Rydle kommer tillbaka till frågan om fristående skolor och menar att det inte är oroväckande om det blir ett stort antal. Jag frågar mig: Hur stort antal? Är det ett parallellskolsystem som moderaterna företräder? Till Pär Granstedt vill jag säga att det inte finns anledning för centerpartister och socialdemokrater att föra en så het diskussion i den här frågan. Men om Pär Granstedt inte har märkt vilka ambitioner moderaterna har när det gäller att utveckla ett skolsystem vid sidan av grundskolan och därmed slå sönder den svenska grundskolan, då tycker jag att Pär Granstedt närmare skall granska den skolpolitiska debatt som förts under de senare åren. Vi får inte vara aningslösa när vi diskuterar skolpolitik. Liksom beträffande all annan politik gäller det att vara uppmärksam på tendenserna och försöka se till hur de förhåller sig till grundläggande värderingar. Det tycker jag är viktigt. Slutligen till Birgitta Rydle beträffande de nuvarande bestämmelserna för komplettering av betyg. Jag menar att de är tillfredsställande inom ramen för det nuvarande betygssystemet. Om vi ändrar på det nuvarande betygssystemets grundläggande bestämmelser, som ändå har ett stort mått av relativitet i betygsättningen, kan man ha anledning att också se på frågan hur bestämmelserna för att komplettera betyg skall se ut.

Herr talman! Även om det vore frestande, skall jag inte kommentera den 20 november 1985 debatt som har förts mellan Georg Andersson och reservanterna i det här Grundskolefrågor-.. - betänkandet. Det skulle vara frestande att få en fysiologisk utläggning av om. vissa påståenden som har gjorts i debatten. När Birgitta Rydle sade: ”Av hävd är vårt samlade vetande grupperat i ämnesstrukturer”, tänkte jag: Hur ser det ut i skallen där då? Men jag skall be att få tala om ett par andra saker som behandlas i betänkandet. Herr talman! I varje tid, i varje skeende i en människas liv finns alltid erfarenhet att hämta — dels för människan själv men dels också för alla dem som omger människan. Erfarenheter och värden hämtas ur de känslor man upplever och de faktiska förhållanden som den miljö man lever i ger vid handen. Detta innebär att skolans verksamhet i första hand måste utgå från elevernas verklighet. Görs inte detta, kommer vattentäta skott att uppstå mellan den undervisning som bedrivs och möjligheten till konkretion och kraft att förändra. Bildning och fostran kan alltså aldrig ske i skolan isolerat, ej heller inom strikta ämnesramar i skolan. Bildning och fostran är en livslång process, och eftersom man näppeligen kan gå i skola hela livet kan skolan bara spela en viss roll i denna livslånga daning. Grundvillkoren för en sådan roll måste ständigt diskuteras och tas fram i ljuset av de förändringar som sker i samhället. I det betänkande vi nu behandlar har vi från vpk:s sida via motioner pekat på två förhållanden som på ett mycket direkt sätt påverkar skolans möjlighet att för eleven spela en roll i bildningsprocessen. Den ena frågan handlar om hemuppgifter i grundskolan. Det finns en rad bevekelsegrunder som gör det nödvändigt att uppmärksamma hemläxornas betydelse. Vi vet att familjeförhållanden förändras i ganska stor omfattning i dag. För många barn är det så att man inte har samma vårdnadshavare barnoch ungdomstiden igenom. Nya relationer måste knytas och utvecklas med vuxna, många gånger på ett mycket kraftansträngande sätt. Då är det säkert inte alla gånger lätt att också ha kraft att lösa hemuppgifter på ett tillfredsställande sätt — varifrån än de kraven ställs, uttalade eller outtalat förutsatta. Vi vet att många elever i dag har lång väg till skolan, i en del fall så lång väg att deras skolvecka inkl. restid klart överstiger en 40-timmars arbetsvecka. Man kan fråga sig: Hur mycken ork och kraft finns det över till hemläxor när man kommer hem efter så långa arbetsdagar? Vi vet att i en tid då antalet invandrarelever är stort innebär också detta att bestämda förutsättningar för att grunda skolarbetet på hemläxor har minskat. Vi vet att också den provhets elever utsätts för i skolan har en direkt betydelse för hemuppgifternas omfattning. Omfattningen av hemläxor återspeglas direkt i mängden prov. Låt mig ta ett exempel. Jag har hämtat in uppgifter från grundskolans högstadium i den värmländska kommunen Hagfors. Enligt uppgift från ämnesföreståndarna har där elever i årskurs 7 under vårterminen 1985 sammanlagt 19-21 olika prov i 141 olika ämnen. Elever i årskurs 8 har mellan 21 och 24 olika prov i olika ämnen, och elever i årskurs 9 har 24 å 25 olika prov i olika ämnen bara under vårterminen. Uppgifterna talar för sig själva. Lägg därtill att denna kommun är en glesbygdskommun, och då kan man själv tänka sig vad det innebär i omfattning av en arbetsdag för dessa elever. Alla dessa verkliga förhållanden som jag nu har beskrivit gör det oerhört viktigt att skolan anpassar hemuppgifternas kvantitet och kvalitet till elevernas reella villkor. En annan fråga som vi har velat peka på är villkoren för trosfrihet i skolan. Nu behandlar utskottet den här frågan på ett sådant sätt att jag inte skall ta kammarens tid i anspråk för den. Jag vill ändå betona, att i undervisningen i religionskunskap är respekten för människans egenvärde och okränkbarhet oerhört viktig att hålla i minnet, inte minst i tider då antalet invandrarelever ökar i våra skolor.

Herr talman! Jag vill bara klart säga ifrån att utskottet icke är negativt till vertikala skolformer. Det har vi gett uttryck åt vid skilda tillfällen, även i detta betänkande. Det gäller också socialdemokraterna. Vi tycker att det är bra med vertikala skolor. Med den nya lärarutbildningen underlättar vi vertikala skolenheter i årskurserna 1-9. Det är ett viktigt framsteg. När det gäller gymnasieskolan har vi en kommunal skolplanering. Helsingforss gymnasieskolsystem måste Elisabeth Fleetwood diskutera i ett annat forum och inte här i riksdagen. Riksdagen kan inte besluta i dessa frågor. Slutligen, herr talman, vill jag gottgöra en försummelse — jag vill yrka bifall
Herr talman! Till Elisabeth Fleetwood vill jag säga att vi ingalunda är negativa till vertikala skolformer, utan vi instämmer i utskottets positiva skrivning i betänkandet. Vi vill också peka på vår generösa inställning till att det skall finnas fristående skolor med statsbidrag.

Herr talman! Vårt ställningstagande i utskottet hindrar inte på något sätt tillkomsten eller stödet av en vertikal skolenhet.

Detta betänkande är inget hinder däremot. Återigen vill jag påminna om vår generösa inställning till fristående skolor, vilken dessutom ger möjlighet till statsbidrag för en sådan här skolorganisation.

Prot. 1985/86:32 Herr talman! I utskottets betänkande avhandlas en lång rad mycket 20november 1985 intressanta motioner. Jag skall enbart beröra en liten del av dt stora — — H—-- ämnesområde som utskottet har tagit ställning till. Grundskolefrågor Det kan inte betecknas som annat än oförsvarligt ur demokratisk synvinkel — att svenskt skolväsen inte accepterar och ansluter sig till internationell konvention om föräldrarätt. Det är föräldrarna som skall ha rätt att bestämma i vilken religion eller filosofi deras barn skall uppfostras. Ibland har man, i synnerhet från socialdemokratiskt håll, argumenterat mots.k. friskolor med att påstå att dessa skapar något slags segregation. Det är inte ett sant argument. Det håller inte alls när det möter verkligheten. Om utskottets majoritet tog kontakt med förslagsvis Vasaskolan i Göteborg, för vilken svenska kyrkan är huvudman, skulle man av rektor Hugo Gustafsson kunna få klart besked om att eleverna, ca 200, kommer från ett genomsnitt av svenska folket. Det är icke alls så att det är enbart föräldrar med en uttalad kristen bekännelse som vill ha sina barn i den skolan. Det står faktiskt ca 500 barn i kö för att om möjligt få en plats i Vasaskolan i Göteborg, och kön skulle kunna vara mycket längre, men föräldrar anser det givetvis vara lönlöst att göra kön längre. För några år sedan inspekterade eller besökte Göteborgs skoldirektör Olof Vennås Vasaskolan. Jag hörde när han rapporterade därifrån och betygade att föräldrar av alla kategorier vill ha sina barn i skolan och att de föräldrar som lyckats få plats för sina barn utgör ett genomsnitt av svensk befolkning. Herr talman! Att neka statligt stöd till friskolor, som föräldrar hett och ivrigt eftertraktar åt sina barn, skapar naturligtvis risker för att det i vissa fall enbart blir bättre bemedlade familjer som kan ha sina barn i friskolor, detta trots att flera av de friskolor som jag känner till inte tar ut någon avgift och att de tjänstgörande lärarna arbetar med reducerad lön. Herr talman! Det räcker inte att låta enbart pedagogik eller annorlunda upplagd verksamhet vara avgörande för statligt stöd till friskolor. Det bör verkligen också skolans etiska grund och målsättning få vara. I flera motioner förs ett resonemang om etik och värderingar i den obligatoriska skolan. När vi i Sverige resonerar etik, är det tyvärr inte ovanligt att vad jag skulle vilja kalla omfattande förvillelse gör sig gällande. Man ordar — och det gör tydligen också utskottet — om pluralism som förevändning eller argument för att ett etiskt eller livsåskådningsmässigt vakuum skall råda. Men det är min absoluta uppfattning att vi för att acceptera mångfalden, pluralismen, måste hålla oss med gemensamma etiska värderingar. Det påstås ofta, och det har skett också här i dag, att invandrargrupper skulle känna sig vilsna eller vid sidan om, ifall svensk skola skulle uttala stöd för kristen etik. Enligt min mening förhåller det sig i stället så, att svensk skola är i stort behov av att bli förankrad i en normativ etik, som ger alla ett absolut, ett lika och ett okränkbart värde och således garanterar respekt för individen oberoende av nationalitet, kultur, religion etc. Inte är det ur ett etiskt eller livsåskådningsmässigt vakuum som generositet mot och omtanke om invandrargrupper växer fram och hålls levande. Herr talman! Just många 145 invandrargrupper upplever dessutom svensk skola som alltför värdeneutral och etikfattig. För något över en vecka sedan hörde jag i Sveriges Radio ett samtal i vilket förre vpk-ledaren C.-H. Hermansson deltog. På en fråga från programledaren svarade Hermansson: Moral, etik och normer — det mänskliga samhället kan inte existera utan dessa. Det är bara frågan om vilka. Herr talman! Vi behöver ett överindividuellt normsystem, ett etiskt minimum har det ibland kallats, som håller oss samman. Det ligger en förödande inkonsekvens i, anser jag, att å ena sidan kritisera privategoistiska, kommersiella och dylika krafters utbredning och å andra sidan bereda marken för eller skapa vakuum åt dessa krafter genom att tränga undan kristen moral och etik som överindividuellt normsystem. I norska tidningar har man under den senaste veckan kunnat läsa: Förmedlingen av värderingar skall nu stärkas i skolan och i barnoch ungdomsarbetet. Det har den norska regeringen deklarerat. Att den norska skolan har en uttalad förankring i kristen etik och livssyn är väl inte obekant för någon, hoppas jag. Herr talman! Jag erinrar mig av och till en artikelserie om etik och moral, som tidningen Vi publicerade för ett par år sedan. Som introduktion till serien skrev chefredaktören bl.a.: Moralfrågorna är de viktigaste vi har att ägna oss åt i denna tid, som privatpersoner, som samhällen och som värld. Det är moral, eller snarare omoral, som gör att miljoner barn svälter ihjäl varje år. Det är inte pengar som fattas, det är inte mat, och det är framför allt inte tekniskt kunnande. Allt sådant finns. Men den moraliska hållningen saknas. Det är också moral det handlar om när Europas skogar angrips och dör, när marken försuras och vattnen förorenas. Det är inte teknisk kunskap som saknas då heller, inte heller pengar. Det är moralisk hållning uttryckt i politiskt handlande. Vi behöver inte fler tekniska lösningar eller forskningsupptäckter. Vi behöver — totalt sett — inte mer pengar. Men vi behöver en moral, ett normsystem, en övergripande värdegemenskap att handla efter. Just det! Vi behöver ”en övergripande värdegemenskap att handla efter”. Det är exakt detta vi i kds så ivrigt eftertraktar för svensk skola. Frågan är, som sagt, vilken övergripande värdegemenskap. Herr talman!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

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1985/86:2 behandlas en rad motioner från förra riksmötet, som samtliga gäller frågor rörande gymnasieskolan. Utskottet har när det gäller det övervägande antalet av dessa motioner varit enigt i sin uppfattning om deras behandling. I två avseenden har dock vi moderater inte kunnat acceptera majoritetens ställningstaganden. Det gäller frågorna om skolans fredsundervisning och om inrättandet av särskilda matematikoch språkgymnasier. Innan jag går in på dessa frågor vill jag dock, herr talman, uppehålla mig en stund kring frågan om religionskunskapens ställning på de tvååriga gymnasielinjerna, främst då vårdlinjen.

Efter detta, herr talman, över till reservation nr 1, som rör skolans fredsundervisning. Vi moderater kan konstatera att utskottet i sin skrivning denna gång har varit berett att i betydande omfattning gå våra synpunkter till mötes. Utskottet betonar bl.a. att liksom all annan undervisning i skolan måste fredsundervisningen vara inriktad på kunskapsuppbyggnad och präglas av objektivitet och saklighet. Utskottet säger vidare, att frågor om frihet och självständighet jämväl har en självklar plats i undervisningen. Det är bra, men det är inte tillräckligt enligt vår uppfattning — framför allt då utskottet därvid också hänvisar till ett av SÖ utgivet servicematerial kallat Fredsundervisning med underrubrikerna Fred, Frihet, Utveckling, Mänskliga rättigheter. Materialet, som i en del avseenden har vissa förtjänster, missar nämligen fullständigt frihetens roll och betydelse för en varaktig fred. Frågan om frihet, säger skolöverstyrelsens material, gäller vår demokratioch = Prot. 1985/86:32 vårt nationella oberoende, de olika delarna av vår säkerhetspolitik och 20november 1985 principerna för denna. Så inskränkt, herr talman, får givetvis inte frihetsbegreppet hanteras. Också andra nationers möjligheter att uppnå demokrati och nationellt oberoende förutsätter frihet. Frihet är därvidlag inte en faktor som kan jämställas med fred, utveckling och mänskliga rättigheter, så som SÖ materialet gör, utan är den överordnade förutsättningen för att fred skall råda i världen och för att respekten för de mänskliga rättigheterna skall kunna upprätthållas. ; Detta, herr talman, bör riksdagen ge regeringen till känna. När det gäller elevers möjligheter att inom gymnasieskolans ram kunna specialisera sig inom andra intresseområden än idrott och estetiska ämnen, t.ex. moderna språk och matematik, hänvisar utskottsmajoriteten till sin skrivning i utskottets betänkande 1983 85:2528. För att ytterligare belysa i vilken argumentnöd utskottsmajoriteten befinner sig vill jag peka på att man framhåller, att redan valet av studieväg i gymnasieskolan är ett val som är betingat av personligt intresse eller personlig fallenhet. Detta faktum ser vi moderater som en sådan självklarhet, att det knappast kan användas som skäl för avslag på motionsyrkandet. Inte heller det faktum, som utskottsmajoriteten anför, att elever på naturvetenskaplig och teknisk linje läser mer matematik eller att elever på humanistisk linje läser flera språk än elever på andra linjer utgör något hållbart argument mot motionens syften. De som hävdar detta har inte förstått motionens innebörd. De fem teoretiska 3 och 4-åriga studievägarna är allmänna utbildningslinjer där kunskapsinnehållet i gemensamma ämnen som språk, matematik, svenska, historia m.fl. i stort sett är detsamma, även om timtalet varierar. De lämnar alltså inte det utrymme för specialisering och ytterligare kunskapsinhämtande som motionen avser. Jag måste i det sammanhanget ställa några frågor till representanterna för utskottsmajoriteten: Varför, Ylva Annerstedt, reserverade sig folkpartiet till förmån för motionens syften, när ärendet behandlades i riksdagen förra gången? Vad är det som gör att folkpartiet nu inte reserverar sig utan stöder avslagsyrkandet? Vad är det som gör att folkpartiet nu inte finner skäl att för riksdagen göra något särskilt uttalande med anledning av motionerna? Det är ju det ni säger i ert särskilda yttrande. Till övriga företrädare för utskottsmajoriteten: Förklara för alla elever med andra specialintressen än idrott och estetiska ämnen varför teoretiska specialintressen är mindre värda att odla inom gymnasieskolans ram! Har vi i Sverige råd att inte ta till vara dessa? Är det viktigare med elitidrottsutövare och konstnärer än med skickliga matematiker, språkmänniskor och forskare? Herr talman! Jag yrkar med det anförda bifall till reservationerna 1 och 2 till utbildningsutskottets betänkande 1985/86:2.

Herr talman! En stor del av de motioner som behandlas i detta betänkande rör frågor om livsåskådning och religion i vårdutbildningarna. Man framhål 149 ler med rätta att beredskapen hos vårdpersonal ibland kan vara bristfällig när det gäller att ta hand om patienter som är gamla eller svårt sjuka och för vilka livsåskådningsfrågor är mer näraliggande än hos andra. Utskottet har därför behandlat detta ämnesområde utförligt, och jag vill uttala min tillfredsställelse med den enighet man kommit fram till om slutsatsen att det är angeläget att livsåskådningsfrågor i undervisningen bör behandlas när man sedan bereder ÖGY:s förslag. När det gäller fredsundervisningen har vi en något annan uppfattning än moderaterna om det kommentarmaterial som skolöverstyrelsen har utgivit. Vi ansluter oss till den skrivning som finns i utskottsbetänkandet. Det material som åsyftas är, anser vi, ett omfattande, allsidigt och opartiskt material, som väl fyller sin funktion i fredsundervisningen i grundskolan. För folkpartiet är det viktigt att alla elever ges en likvärdig utbildning, och det har vi debatterat tidigare i dag. Elever med olika begåvningsprofil måste därför stödjas på skilda sätt. Ingen elev får understimuleras eller ”halka efter” på grund av bristande hjälp och stöd. Det finns i dag inom gymnasieskolan möjligheter till särskilda insatser för svaga eller omotiverade elever. Men även teoretiskt begåvade elever eller elever med annan specialtalang har rätt till och behöver uppmuntran och stimulans för att kunna utvecklas. För elitidrottande ungdomar finns i dag en sådan möjlighet. Det finns också försöksverksamhet med estetiskt inriktade gymnasielinjer och försöksverksamhet med kombination av specialidrott och studier vid hemortens gymnasieskola. Enligt folkpartiets mening är det angeläget och rimligt att också andra talanger än idrott och estetiska områden ges möjlighet att utvecklas i sådan försöksverksamhet. Elever som har speciella förutsättningar för t.ex. musik, sång, matematik, fysik, språk eller teckning bör på motsvarande sätt få möjlighet att utveckla dessa. Vi menar att modellen med utbyte av fem veckotimmar passar de ungdomar bättre som har speciella intressen eller talanger men som ändå inte vill inrikta hela sin studietid på det aktuella området. Vi har tidigare reserverat oss till förmån för dessa krav och vill i ett särskilt yttrande fästa uppmärksamheten på detta. Anledningen till att vi inte oreserverat ställer upp på moderatreservationen är naturligtvis att den i flera frågor går så mycket längre än de krav som folkpartiet har ställt. Vi har också i reservation nr 3 tillsammans med centerpartiet velat stödja ”kravet på att vissa gymnasieskolor skall kunna ges en särskild profil med inriktning på språkundervisning. Det bör vara av utomordentligt stor betydelse för svensk utveckling inom näringsliv, export och kultur att kunna göra speciella utbildningsinsatser för utomeuropeiska språk, när nya länder blir aktuella för handelsoch kulturutbyte. Att de här skolorna får hela riket som upptagningsområde anser jag också vara ett viktigt krav i sammanhanget. Herr talman! Sist vill jag yrka bifall till reservation 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Också jag skall börja med att något kommentera det stora antalet motioner som tar upp ämnet religionskunskap inom vårdutbildningarna, även om utskottet är enigt i den frågan. Utskottet har givit en mycket utförlig beskrivning av hur dessa frågor har hanterats under de senaste åren. Bl.a. hänvisar utskottet till en regeringsskrivelse från 1982/83 om vård i livets slutskede och till en del andra ställningstaganden som riksdagen har gjort. Det tycker vi är bra — det är viktigt att man poängterar betydelsen av dessa frågor. I samband med översynen av de yrkesinriktade utbildningarna — och dit hör sannerligen vårdutbildningen — finns det nu en möjlighet att också se över denna fråga ytterligare, något som utskottet också framhåller. Det tycker vi är välmotiverat, och det finns all anledning att fortsättningsvis följa den här frågan med stor uppmärksamhet. Jag skall nu gå över till centerreservationen om ”språkgymnasier”. Den ansluter sig till en centermotion av Sture Korpås. Det är inte första gången vi aktualiserar den här frågan heller. Det gjorde vi redani en partimotion 1982/83, där vi föreslog att även icke västeuropeiska språk skulle bli möjliga att läsa i gymnasieskolan som C-språk. Vi pekade då särskilt på japanska och arabiska. Vid det tillfället avslogs motionen, men vi kunde konstatera att i budgetpropositionen 1984 utökades möjligheterna när det gäller C-språk till att också omfatta andra, icke västeuropeiska, språk. Därmed blev våra önskemål tillgodosedda. Nu kan man naturligtvis säga att i det betänkande som utskottsmajoriteten har ställt sig bakom tillgodoses också de synpunkter som Sture Korpås har fört fram i sin motion. Utskottet delar till fullo alla de uppfattningar som där har kommit till uttryck. Det enda som fattas är ett bifall. Därför tyckte vi att det fanns skäl att avge en reservation. När vi är så överens borde motionen kunna bifallas. Det som därutöver fattas är att riksdagen säger att man är beredd att ta initiativ i denna fråga för att komma ett stycke närmare en lösning. Vi är ju ganska vana vid detta sätt att hantera frågor, och som centerpartister är vi fulla av förtröstan också i denna fråga. Vi vet att efter en tid blir det ändå som vi föreslår. Mot den bakgrunden nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation 3 och därutöver ställa mig bakom utskottets betänkande. Jag fick indirekt en fråga av Birgitta Rydle, hur vi som ingår i utskottsmajoriteten kan se så olika på frågan om språkgymnasier. Jag tycker att skillnaderna mellan sådana specialintressen som å ena sidan idrott och å andra sidan språk och matematik ganska utförligt har redovisats i betänkandet. Den fråga som ställdes var om ämnen som språk och matematik var mindre viktiga än specialidrott. Naturligtvis är de inte det, och det har vi sagt många gånger tidigare. Men den stora skillnaden är att det inte finns några idrottslinjer i gymnasieskolan att välja på. Därför har dessa jämkade timplaner kommit till för att ungdomar med idrottsintresse på en viss nivå skall ha en möjlighet att vid sidan av sitt idrottsutövande kunna fullfölja sina gymnasiestudier. Andra specialintressen, som exempelvis matematik och språk, har ett antal valmöjligheter i gymnasieskolan utan att man behöver åstadkomma dessa särskilda arrangemang. Birgitta Rydle och moderaterna envisas i sin reservation med att upprepa parallellen med specialidrott. Om den parallellen skall vara fullständig, måste uppenbarligen reservanterna mena att man exempelvis kan välja tvåårig social linje i gymnasieskolan och därutöver få en jämkad timplan och fem timmar i veckan t.ex. läsa språk eller matematik. Om det är så man skall uppfatta reservationen, och det måste man göra om man läser ordagrant vad som står där, inställer sig ett antal frågor: Hur ser exempelvis elevgrupperingarna ut i en sådan gymnasieskola? Vad kostar det att göra de här arrangemangen, Birgitta Rydle? Hur stora gymnasieskolor krävs det för att man skall kunna få den här valfriheten på alla gymnasieskolans linjer? Det finns alltså en hel lång rad med frågor som moderaterna har lämnat obesvarade. Men man fortsätter att framhärda i parallellen med idrottsgymnasier, och det är faktiskt en något förenklad argumentation.
Herr talman! Vad vi kräver i vår motion är ju att det skall tillskapas utökade möjligheter för de elever som har specialintressen även i andra ämnen än gymnastik och estetiska ämnen att få ägna sig åt dem i högre grad i gymnasieskolan. När det gäller den praktiska utformningen kring det hela tycker jag att Larz Johansson skall åka ut till Danderyd, därför att man vid Danderyds gymnasium nu har fått SÖ:s medgivande att inrätta en speciallinje för dem som är särskilt intresserade av matematik. Där kan Larz Johansson direkt få uppgifter om hur det går till.

Herr talman! Jag inser det lönlösa i att försöka föra den här debatten med Birgitta Rydle, när hon inte ens har kännedom om att den försöksverksamhet som man avser att bedriva i Danderyd skall ske helt och hållet inom gällande timplansram. Det har icke ett spår att göra med en parallell till idrottsgymnasiet.

Herr talman! I det aktuella betänkandet behandlas ett antal motioner som berör gymnasieskolan och som väckts under den allmänna motionstiden under riksmötet 1984/85. Jag kommer i mitt anförande att huvudsakligen kommentera reservationerna. Skolans fredsundervisning, som behandlas i reservation nr 1, har blivit särskilt uppmärksammad och debatterad, med anledning av ett servicematerial som SÖ givit ut. Det finns med anledning av reservationen behov av att påpeka vad SÖ skriver i sitt förord till skriften: ”Föreliggande servicematerial har karaktären av kommentarmaterial i så måtto att det ansluter sig till skolans läroplaner. I likhet med gängse kommentarmaterial innehåller det inga föreskrifter. — — — Häftet gör inte anspråk på att komma med några uttömmande svar än mindre med några slutgiltiga besked. Däremot vill det stimulera till debatt och fortsatt reflekterande som motverkar ett förenklat svartvitt tänkande när det gäller internationella problem och hur de skall behandlas i undervisningen.” Både Lgr 80 och Lgy betonar vikten av att internationella frågor tas upp i undervisningen. Läroplanerna utgår självklart från att undervisningen skall vara saklig och att den skall redovisa värderingar. Utskottet har i tidigare betänkanden behandlat fredsundervisningen i skolan och där tagit upp vikten av att eleverna får kunskaper som kan öka engagemanget för fred och internationell förståelse. Fredsundervisningen skall också ske i sådana former att kunskaper om fredens förutsättningar och om krigs orsaker förbättras. Det framgår också av läroplanen att i fredsundervisningen skall ingå information om svensk säkerhetsoch försvarspolitik. I huvudmomentet Aktuella samhällsfrågor ges eleverna möjlighet att tränga djupare in i problemområden som de själva upplever som speciellt intressanta. Här nämns bl.a. att totalförsvaret kan få en ytterligare fördjupning. Uppfattningen att frågor om frihet och självständighet skall ha en självklar plats i fredsundervisningen delas av utskottet. Herr talman! Flera undersökningar visar att barn och ungdomar känner en stark oro inför framtiden. Inte minst gäller detta upprustningen och risken för ett kärnvapenkrig. Fredsundervisningen handlar om den allra viktigaste av våra framtidsfrågor, nämligen den om vår överlevnad. Ute i skolorna bedrivs glädjande nog ett omfattande arbete i fredsfrågor. Läroplanens föreskrifter och skolöverstyrelsens servicematerial ger stöd för en bra och engagerad fredsundervisning. Att helheten blir saklig och allsidig är ett ansvar för såväl lärare som skolledning och skolstyrelse. Reservation 2 gäller språkgymnasier m.m., och även den frågan har behandlats i ett tidigare betänkande. Individuella timplanejämkningar, som det här är fråga om, förekommer i dag i specialidrott och i estetiska ämnen. De ger möjlighet för vissa skolor att erbjuda eleverna en jämkad timplan med högst fem veckotimmar per årskurs. Vissa restriktioner i valen kan dock vara nödvändiga, bl.a. för att förhindra att elever väljer bort ämnen som krävs för allmän eller särskild behörighet. I behandlingen av propositionen om en gymnasieskola i utveckling hade utbildningsutskottet att ta ställning till en utökad försöksverksamhet med timplanejämkningar för bl.a. språk och matematik. Utskottsmajoriteten menade då att en elevs specialintresse, förutom idrott eller ett estetiskt ämne, väl kan tillmötesgås utan särskild jämkning av timplanen. Möjligheter för eleverna att utvecklas utifrån sina anlag och speciella förutsättningar kan ges genom det varierande utbud av studievägar som redan finns i gymnasieskolan. Den språkintresserade eleven har exempelvis på den humanistiska linjen större möjlighet till språkstudier än på andra linjer. Likaså får den matematikintresserade eleven som väljer en naturvetenskaplig eller 4-årig teknisk linje mycket mera matematik än de som väljer en annan linje. Jag vill också erinra om de möjligheter till fördjupning som temastudier och specialarbete erbjuder. Temastudier innebär ju att en del av undervisningen i olika ämnen sammanförs till längre arbetspass, vars innehåll man på den enskilda skolan kan fatta beslut om. I motion 1984/85:1899 behandlas möjligheten att få kunskaper i andra språk än de västeuropeiska. Utskottet delar helt motionärens uppfattning om vikten av att kunna erbjuda sådan undervisning, inte minst med tanke på våra viktiga kulturella och kommersiella förbindelser med länder också utanför Europa.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
Herr talman! Jag vill bara säga några ord när det gäller fredsundervisningen. Utskottsmajoriteten har faktiskt missat hela poängen med vad vi vill ha sagt i vår motion, som vi gärna hade sett att utskottet hade tillstyrkt. Jag antar att man har missat denna poäng därför att man är missledd av SÖ:s material. Vad vi verkligen vill understryka är frihetens betydelse för en varaktig fred. Frihet är en fråga som inte kan jämställas med fred, utveckling och de mänskliga rättigheterna så som görs i SÖ-materialet, utan frihet är den överordnade förutsättningen för att fred skall råda i världen och för att respekten för de mänskliga rättigheterna skall kunna upprätthållas. Herr talman! Vi är faktiskt inte ensamma om att tycka så. Jag skulle vilja råda framför allt utskottets ledamöter att ta del av vad som finns att läsa i det nummer av Skolledaren som kom oss till handa häromdagen. Där finns en hel sida med kommentarmaterial av Carl-Eric Johansson, som är svensklärare vid Lundellska skolan i Uppsala. Han har många sanningar att säga om det material som skolöverstyrelsen har gett ut. Jag rekommenderar utskottets ledamöter att läsa det.
Herr talman! Jag har läst materialet och tycker att det är alldeles utmärkt. Men det står knappast i överensstämmelse med tankarna i läroplansbeslutet att riksdagen skall ge detaljerade anvisningar om undervisningens innehåll. Läroplanen och SÖ:s kommentarmaterial ger bra förutsättningar för fredsundervisningen i våra skolor. Det är sedan upp till lärare, skolledning och skolstyrelse att se till att helheten blir saklig och allsidig.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 3 tas upp till behandling ett antal högskolefrågor som har aktualiserats motionsvägen. De berör en rad skilda ämnen. Utskottet redovisar emellertid riksdagens principiella inställning, och det finns anledning att erinra om den. Det är en upprepning av vad som har sagts vid riksmötena 1982 85. Enligt vad som då framkom finns det tre olika nivåer. Den första nivån är den som riksdagen har att fatta beslut om. Där ger riksdagen regeringen bemyndigande att inrätta allmänna utbildningslinjer och påbyggnadslinjer till dem. Riksdagen ger riktlinjer för själva utbildningen när linjerna inrättas. Det är också riksdagen som ger riktlinjer om när ändringar införs och när linjer upphör. Den andra nivån gäller UHÄ, som har att fastställa de mera detaljerade planerna. Den tredje nivån gäller det lokala planet, där linjenämnderna har att fastställa lokala planer och kursplaner. Mot denna bakgrund, herr talman, är det uppenbart att utskottet inte har velat bifalla en rad av de motionsyrkanden som finns här. Riksdagen ger sig alltså inte in på detaljfrågorna. Jag vill, herr talman, beröra två aktuella principiella frågor som är upptagna i reservationerna. Den första gäller en fri och ospärrad sektor inom det filosofiska fakultetsområdet. Det är en centermotion av Ulla Tillander och Olof Johansson som har aktualiserat denna reservation. Det synsätt som motionärerna har ligger helt i linje med det som vi inom moderata samlingspartiet har förfäktat under lång tid. Vi har länge efterlyst en fri och ospärrad sektor på det filosofiska området, och vi har länge ifrågasatt linjernas roll — vi liksom också det stora flertalet av alla dem som är verksamma inom högskoleoch universitetsområdet. Därför har det varit lätt för oss att i en reservation yrka bifall till motionen. I reservationen erinras om de möjligheter som redan nu finns till en förenklad antagning vad gäller de enstaka kurserna. Vår slutsats blir att man skall låta varje högskola och universitet ta ett direkt ansvar för utbildningen inom de filosofiska fakultetsområdena. Detta förutsätter också ett nytt 155 anslagssystem liksom också ett antagningssystem som formellt bör utformas så att det gynnar en fri och ospärrad sektor. Det förvånar en aning att det finns en särskild centeroch folkpartireservation. Folkpartister och centerpartister är uppenbarligen inte beredda att biträda centermotionen. De talar allmänt om att de vill ha en större flexibilitet. Friare tillträde till utbildningen på det filosofiska området bör övervägas. Detta vill man ge regeringen till känna. Det finns anledning, herr talman, att efterlysa en klarare markering från centersidan och från folkpartisidan för en ändring av de nuvarande avarterna som vi har på det filosofiska utbildningsområdet. Den andra principiella fråga som berörs gäller en mellanexamen. När den första forskningspolitiska propositionen lades på riksdagens bord 1978/79 av den dåvarande folkpartiregeringen fanns det i utbildningsutskottet en gemensam centeroch moderatreservation till förmån för en centermotion om införande av en särskild mellanexamen eller åtminstone en utredning om problemet. 1982/83 motionerade moderata samlingspartiet om just införande av en mellanexamen som skulle utgöra en särskild examen och inte bara vara en etapp i forskarutbildningen. Denna linje har vi konsekvent fullföljt. Vi har föreslagit att en ny mellanexamen skulle kunna benämnas licentiatexamen. Men, invänder man, vi har ju i dag möjlighet att avlägga licentiatexamen. Vi har det på det tekniska området, på det teologiska området och på det filosofiska området. Först kom den naturvetenskapligt-matematiska fil.lic.- examen. Vi har nu 1985 också fått möjlighet att avlägga fil. lic.-examen på det humanistiska området. En motsvarande examen inrättades dessförinnan på det samhällsvetenskapliga området. Herr talman! Gemensamt för alla dessa examina är emellertid att de är etappexamina.

Enligt vårt förmenande, och enligt den ståndpunkt vi hela tiden har hävdat, är detta inte tillräckligt. Det behövs en mellanexamen mellan den akademiska grundutbildningen och doktorsexamen, en mellanexamen som är helt fristående — en avslutad utbildning, som inte enbart är inriktad på en universitetseller forskarkarriär. Det finns ett klart behov av denna mellanexamen bland ingenjörer, tekniker, administratörer och lärare på gymnasienivå. Sedan är det en helt annan sak, att om man är skicklig utformar man naturligtvis en sådan licentiatexamen som både kan utgöra en etapp i forskarutbildningen och vara just en fristående examen. Detta bör kunna ske utan alltför stora åthävor. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Den viktigaste stridsfrågan i detta betänkande rör den fria — 20 november 1985 sektorn, dvs. frågan om det i högskolan skall finnas några linjer och kusser. ZZGG —S som man har rätt att studera på om man uppfyller de allmänna behörighetsvillkoren. Den här debatten har pågått i tio år. 1975 avskaffades den fria sektorn första gången, och argumenten har under denna tid i stort sett varit desamma. Det som har gjort att debatten ändå tillförts ett visst spänningsmoment har varit att centerpartiet under de här tio åren ändrat ståndpunkt fyra gånger. Jag vill ändå diskutera de argument som förekommit i debatten. Om inte annat kan jag ju som ny här i kammaren få anlägga en del synpunkter på dem. I förstone kan det förefalla vara en mycket omvälvande och långtgående princip att alla som skulle vilja skulle ha rätt till en plats i högskolan. Ur den centrala planeringsmyndighetens perspektiv är det också en mycket vederstygglig princip. I sin anslagsframställan skriver universitetsoch högskoleämbetet att det system som fanns mellan 1977 och 1979 var ett osannolikt generöst system, som mycket kraftigt skulle öka kostnaderna för högskolan. Jag tror att farhågorna för en mycket dramatisk ökning av tillströmningen till högskolorna, om man införde en fri sektor, är överdrivna. När systemet prövades 1977-1979 behövdes inte så väldiga tillskott. Även om antalet studenter som kommer in tack vare en fri sektor skulle bli relativt stort, rör det sig om ganska billiga utbildningar. Vi har också andra spärrar i systemet. Arbetsmarknadsutsikterna är en sådan spärr, de studiesociala förutsättningarna i en tid då studiemedlens värde gröps ur alltmer är tyvärr också en spärr. Om studierna på en ospärrad linje i några fall kan vara ett alternativ till arbetslöshet innebär de inte ur samhällsekonomisk synpunkt någon ökad belastning. För dem som administrerar utbildningssystemet på högskolan kan ett system med fritt tillträde naturligtvis innebära att man ibland, när tillströmningen någon gång blir oväntat stor, måste improvisera fram lösningar. Men med tanke på att de ämnen som det gäller sällan kräver laboratorieutrustningar eller andra speciallokaler, tror jag inte heller att det problemet behöver bli särskilt stort. Vi har från folkpartiets sida varit beredda att ta de något ökade kostnaderna och riskerna att det någon gång uppstår administrativa problem därför att vi anser att det systemet har så stora både principiella och praktiska fördelar. Först och främst är det viktigt att individernas egna preferenser skall väga tungt när utbildningssystemet, linjerna och kurserna dimensioneras. Det är som sagt en överdrift att säga att det system som fanns 1977-1979 var osannolikt generöst, men säg gärna att vi tycker att man skall vara generös mot den individ som vill studera och finner att hans eller hennes önskemål inte råkar stämma med de planeringsramar som myndigheterna i sin allvishet har fastställt. Att en person vill fördjupa sina kunskaper inom ett visst område är för oss i sig ett skäl att försöka göra det möjligt. I vissa fall, t.ex. när det gäller dyra utbildningar, är det inte alltid möjligt. Men det skulle vara möjligt i fler fall än i dag utan att det gav upphov till några orimliga 157 ekonomiska konsekvenser. Det talas ibland om att en fri sektor skulle ge ökade risker för att människor utbildas för arbetslöshet. Enligt min mening bygger det resonemanget på en överdriven tillit till de centrala planeringsinstansernas förmåga att se in i framtiden. Resonemanget antyder ju att de som fått plats på en spärrad utbildning på något sätt var garanterade anställningar direkt efter utbildningens slut, men tyvärr vet vi att det inte alls är så. Sannolikt går i dag tusentals studenter på spärrade utbildningar utan att de för den skull kommer att kunna få någon anställning omedelbart efter utbildningens slut. Det är tvärtom mycket som tyder på att studenterna själva är väl så sensibla och flexibla framtidsbedömare som experterna på UHÄ. Så snart arbetsmarknadsutsikterna för studerande på en linje mörknar, märks en minskad tillströmning av sökande. Tandläkarutbildningen är för närvarande ett exempel. Det andra argumentet för en fri sektor, förutom respekten för individernas egna preferenser, är att byråkratin kring antagningen skulle kunna minskas. På flera linjer och kurser leder i dag en fem månader lång och komplicerad antagningsprocess fram till att alla sökande får plats. Om man kunde frigöra resurser från antagningssystemet genom att minska byråkratin, skulle dessa resurser i stället kunna tillföras utbildningen. För studenterna vore det mycket värt om de slapp det krångel, de blanketter och det väntande i telefonköer osv. som det nuvarande antagningssystemet för med sig. Som de centerpartister vilka i riksdagen har väckt en motion i denna fråga så riktigt påpekar skulle problemen i de flesta fall sannolikt bli mycket små, eftersom det för närvarande är svårt att fylla flera av de utbildningar som skulle ligga i en fri sektor. Jag skall villigt medge att frågan om en fri sektor också har en teknisk dimension, som är komplicerad. Jag är för min del inte säker på att just det system och den storlek som man valde 1977 skulle vara den bästa modellen i dag. Av det skälet skulle det vara oerhört värdefullt om den översyn av dimensioneringsoch planeringssystemet som nu skall komma till stånd kunde få utgå från att det finns en politisk vilja att återinföra ett fritt eller, som vi säger i folkpartioch centerreservationer, ”friare” tillträde. Att avbyråkratisera högskolan och erkänna att kunskapsinhämtande har ett värde i sig och inte bara som en yrkesförberedelse vore en viktig förbättring av högskolan. Därför är det glädjande att tanken att systemet bör förändras mot ett friare tillträde inom delar av högskolan vinner fler anhängare. Det är positivt att centerpartiet nu närmar sig den ståndpunkt som man intog i en motion 1975 och i ett riksdagsbeslut 1977 och att man fjärmar sig från den ståndpunkt som man intog i riksdagsbeslut 1975 och 1978. I samband med bytet på utbildningsministerposten sade statsministern vid presskonferensen att han hade en känsla av att det fanns ett utrymme för att avbyråkratisera högskolan. Jag hoppas verkligen att vi i bred politisk enighet skall kunna genomföra sådana reformer under de närmaste åren. Att öppna vissa linjer och kurser för ett fritt tillträde skulle vara en mycket bra början på en sådan ny väg i den socialdemokratiska politiken. Jag hoppas alltså att vi så småningom, även om det inte blir i dag eller i morgon, i bred politisk enighet skall kunna genomföra den reform som ett friare tillträde skulle innebära. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 2 till utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! I detta betänkande har sammanförts ett antal viktiga frågor som aktualiserades i motioner under den allmänna motionstiden och som behandlas först nu. I många motioner behandlas detaljer i högskolornas verksamhet vilka är av den art att vi med den nu gällande beslutsordningen inte haft möjlighet att gå in närmare på dem i utskottsbehandlingen, eftersom de enskilda högskoleenheterna i sådana frågor har självbestämmanderätt. Ett viktigt område som utskottet däremot kommenterar närmare är jämställdhetsfrågorna, som har tagits upp bl.a. i en centermotion. Utskottet redovisar att UHÄ arbetat med ett jämställdhetsprogram och att man nu aviserat en utvärdering av detta. Utskottet understryker också vikten av att jämställdhetsfrågorna drivs vidare på ett kraftfullt sätt. En annan viktig fråga som också har aktualiserats genom en centermotion är den som har debatterats mest hittills i kväll, nämligen frågan om en fri, ospärrad sektor. Utskottet anser sig inte vara berett att ta hela det radikala grepp som motionärerna tänker sig. Man måste nämligen överväga vilka ekonomiska och/eller kvalitetsmässiga konsekvenser det skulle få om man införde en helt fri, ospärrad sektor. Men självfallet är det viktigt att avbyråkratisera högskolan och minska det krångel som ibland blir en följd av det linjesystem vi har. I Lars Leijonborgs anförande kunde vi höra historiens vingslag när han gjorde en analys av centerns ståndpunkter. Jag vill gärna understryka att det är ganska rimligt att man efter att det linjesystemet har tillämpats under ett årtionde, som det här rör sig om, gör en utvärdering och att man sedan försöker ta vara på det som är bra i systemet och göra sig kvitt de nackdelar som det har skapat. I centerns kommittémotion om högskolefrågor i våras tog vi därför upp förslaget om en utvärdering av linjesystemet och framhöll att denna utvärdering borde leda fram till ett smidigare och mera flexibelt system, i vilket linjerna fanns kvar men vilket gavs en mera studierådgivande roll på flera områden. I detta system skulle studenterna få betydligt större möjligheter att själva utforma sin studiegång i högskolan. Jag tror att en sådan förändring är en naturlig följd av de erfarenheter vi har fått av hur linjesystemet har fungerat, nämligen att det många gånger har blivit alltför stelbent och byråkratiskt. Som vi ser det är det naturligt och logiskt att försöka komma fram till någonting som är mindre stelbent och mindre byråkratiskt, utan att därmed göra rent hus med de möjligheter till stöd och vägledning som ett linjesystem kan skapa. Det är alltså inte fråga om några radikala frontförändringar från centerns sida, utan det är fråga om att vi i gammal god centertradition lär av erfarenheterna och försöker att successivt reformera också högskolan. Jag tror att det är viktigt att göra det. I den gemensamma folkpartioch centerreservationen följer vi nu upp den linje som centern uttalade sig för i sin kommittémotion och efterlyser en utvärdering av linjesystemet i syfte att få ett friare system än det vi har i dag. Det är, precis som också Lars Leijonborg underströk, ett mycket viktigt led i arbetet på att få en mindre byråkratisk högskola. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! Riksdagen brukar av och till med stor hetta diskutera kollektivanslutningsfrågor. De borgerliga partiernas engagemang brukar i första hand gälla kollektivanslutning till politiskt parti. I frågan om kollektivanslutning till kyrkan förhåller sig de flesta borgerliga ledamöter ganska tysta. Och i fråga om studenternas kollektivanslutning till studentkårerna förenas tyvärr borgerliga och socialdemokrater i försvaret för denna anomali. Vpk är principiell motståndare till kollektivanslutning — under alla omständigheter. Därför upprepar vi nu kravet på att kårobligatoriet skall avskaffas för våra studenter. En del av de uppgifter som i dag åvilar studentkårerna bör övertas av stat och kommun. Andra uppgifter bör ligga på fackliga organisationer. Anslutning till studentkårerna bör ske på frivillig basis. Hur orimligt det nuvarande systemet fungerar skall jag belysa med ett konkret exempel. För något år sedan beslöt fullmäktige i studentkåren i Umeå — vald av 1400 röstande medlemmar — att anslå 3 000 kr. till de strejkande brittiska gruvarbetarna. Ett litet fåtal studerande överklagade denna fina solidaritetshandling. Universitetsoch högskoleämbetet gav de klagande rätt och rev upp beslutet. Detta visar hur elementära demokratiska principer sätts ur spel genom det nuvarande systemet. Nu anser jag visserligen att UHÄ handlade uppåt väggarna fel och att studentkåren också med nuvarande regler har kompetens att fatta ett sådant beslut som studentkåren gjorde i Umeå. Men icke desto mindre belyser det inträffade att kårobligatoriet är övermoget och måste avskaffas. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang gärna ställa en fråga kanske speciellt till Birger Hagård. Vi är ju gamla studentpolitiker från det glada 60-talet, och vi vet ju litet grand hur det här fungerar. Vad som är intressant är att faktiskt inte bara de radikala studenterna, vpk-studenter och andra, instämmer i kravet på att kårobligatoriet skall avskaffas, utan det gör också den moderata studentföreningen. Det skulle vara roligt om Birger Hagård och andra moderata representanter här i kammaren ville förena sig med vpk-reservationen. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation 4.

Herr talman! Utskottets företrädare säger att Öresundskommissionen säkert kommer att ta sitt ansvar. Men varför lever man i så fall inte upp till det? Sedan vill jag säga — det har kanske förekommit från olika håll — att man inte kan ha monopol på miljön. Den berör alla människor, och detta intresse 111 är som bekant mycket vitt spritt. Att försöka skylla på att Danmark har en borgerlig regering tycker jag rent ut sagt var litet plumpt. När det gäller det jag inte hann med i mitt inledande anförande, nämligen utsläpp från fartyg, skall jag konstatera följande. För elva år sedan, 1974, skrev både Sverige och Danmark under konventionen. Man skrev bl.a. under på att färjetrafikens utsläpp måste åtgärdas snarast. Man får ju inte särskilt stort förtroende för den kommission som skulle tillse att detta åtgärdades snarast, när elva år har gått utan att någonting hänt. Det är faktiskt förvånande för mig att inte utskottsmajoriteten, inkl. vpk, kunde gå med på detta förslag. När kommissionen inte har kunnat åstadkomma någonting på elva år är det på tiden att frågan förs upp på regeringsnivå, så att man den vägen kan komma fram till ett beslut och det verkligen blir resultat. Det är futtigt att två partier inte har kunnat gå med på förslaget i reservation 9.

Herr talman! I det här betänkandet från jordbruksutskottet avlivas ett antal motioner om jakt och viltvård, motioner som är väckta under allmänna motionstiden år 1984 resp. 1985. I flertalet fall avstyrks dessa motioner med hänvisning till att jaktoch viltvårdsberedningens huvudbetänkande bereds i regeringskansliet. Trots att det kan ses som ett starkt skäl att inte föregripa en eventuell proposition om jaktoch viltfrågor under våren har jag reserverat mig på två punkter. För det första gäller en reservation jakträttsupplåtelser. Det har under lång tid bland jaktens utövare funnits en stark opinion mot att ekonomiska intressen gör sig gällande i den svenska jakten, till nackdel för både viltet och jägarna. Bl.a. betraktar jägarorganisationerna frågan om arrendepriserna som den största frågan under 1980-talet. I motion 1983/84:1019 är hela problemkomplexet kring arrendepriserna utförligt beskrivet. Jag kan hänvisa eventuella intresserade till läsning av denna motion, så behöver jag inte använda tid för upprepande av vad som där framförs. Den slutsats som man kan dra — givetvis finns det vissa undantag — är att utvecklingen på detta — Prot. 1985/86:32 område inte står i överensstämmelse med vad som sägs i lagen om rätt till 20 november 1985 jakt. rg Så sdp San NE CAN Herr talman! Det är med stort intresse jag emotser en proposition om jaktfrågor, där denna viktiga fråga om jakträttsupplåtelser får en tillfredsställande lösning. Den här frågan är så viktig att jag, trots att det aviseras en proposition på området, har reserverat mig för en hemställan till regeringen om åtgärder i enlighet med vad som framförs i motionen. För det andra har jag reserverat mig till förmån för två socialdemokratiska motioner. Motionärerna anser att de kungliga jaktprivilegierna är ett orättfärdigt system som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag delar helt deras uppfattning. Det borde vara självklart att kungen liksom övriga älgjägare fick nöja sig med en jaktmark, dimensionerad efter gängse normer och tillgången på älg. Med detta vill jag yrka bifall till de bägge reservationer som är fogade till betänkandet.

Herr talman! Jordbruksutskottet har enhälligt och i mitt tycke hjärtlöst avstyrkt de två motioner som jag har om Hans Majestäts jakträtt eller, som utskottet skriver, kronans jakträtt. Det är inga märkvärdigheter — det är ingen revolution som föreslås i motionerna. Vi vill bara att de spelregler som gäller alla andra älgjägare också skall gälla för kungens del. Vi menar att han liksom andra skall betala alla avgifter i samband med älgjakten, och dessutom tycker vi att den mycket stora areal som han i dag disponerar för älgjakt — drygt 83 000 hektar — utan särskilt men för kungens jakt gott skulle kunna reduceras till en mer normal storlek. Herr talman! Arne Andersson i Ljung sade i sitt anförande att den utredning som pågår och den proposition som väntas gett utskottet möjlighet att avstyrka alla motionerna. Jag är tacksam för det beskedet. Jag hittade nämligen ingen motivering i utskottets betänkande. Men nu fick jag en, som också verkar ha god bärkraft. Det är alltså möjligt att undrens tid icke är förbi. Men till dess att jag har upplevt undret att man när det gäller älgjakt upphör med den i mitt och andras tycke orättvisa behandlingen av alla andra älgjägare i Sverige i förhållande till konungen, ansluter jag mig till den uppfattning som framförs i reservation nr 2, som jag också yrkar bifall till.

Herr talman! Vi behandlar nu trädgårdsnäringens problem, och trädgårdsnäringen har utan tvivel problem i dag. Den har haft det ganska länge. 1982 lade en utredning fram förslag om åtgärder för att underlätta situationen för alla dem som sysslar med trädgårdsprodukter. Som Ingvar Eriksson sade är det 20 000 människor i Sverige som gör det. Men i likhet med frågan om viltvård, som vi nyss behandlade, gäller också för den här frågan att regeringen har svårt att komma till skott. Regeringen skjuter i stället frågan framför sig och tror kanske att det på det sättet skall bli bättre, men det har ju visat sig att det bara blir sämre. Utskottsmajoriteten hänvisar i det här sammanhanget, precis som jordbruksministern har gjort i samband med de frågor som ställts till honom om detta, till den 16-procentiga devalveringen för tre år sedan. Men den har ju inte löst problemen på detta område. De fördelar som trädgårdsnäringen fick genom devalveringen är för länge sedan uppätna, och det är regeringens ekonomiska politik som har lett till att det blivit på det sättet. Dessutom sker ju importen av trädgårdsprodukter i många fall till dumpade priser. Mot det hjälper inga som helst devalveringar, utan det är helt andra saker som måste göras. Till alla dessa generella problem kommer att trädgårdsnäringens produkter är mer utsatta för skördeskador än kanske någon annan produkt, eftersom det är känsliga ting man har att handskas med. Nu vill utskottsmajoriteten vänta och se vad som kommer att hända på jordbrukets område och först därefter komma med ett förslag. Det är mycket angeläget att få fram ett förslag om skördeskadeskyddet för jordbrukets del, men det är också angeläget för trädgårdsnäringen. Därför har vi reserverat oss till förmån för ett uttalande att riksdagen ger regeringen till känna att något måste göras — att man inte bara får sitta och vänta. Regeringen må gärna uppfatta det så att detta även gäller jordbruket. Också på den punkten behöver vi få resultat. Ingvar Eriksson har ju redogjort för en stor del av de motiv som finns för att vi måste få till stånd ett skördeskadeskydd — jag behöver inte upprepa dem. Den andra reservationen, som centern står bakom, gäller importen av trädgårdsprodukter som blivit besprutade av preparat som vi inte tillåter i Sverige. Det förhåller sig precis så som Ingvar Eriksson sade och som vi framhållit i reservationen och i den centerpartistiska motion som ligger till grund för reservationen. Det är ju för att skydda konsumenten som vi inte vill använda gifter i samband med framställning av matvaror. Det spelar då ingen roll var denna besprutning sker — om den sker i Sverige eller någon annanstans. Ur konsumentsynpunkt är det precis lika illa. Jag vet inte om man skall uppfatta Ingvar Erikssons inlägg här så, att hela den moderata gruppen ställer sig bakom det krav han framförde. Om det är så ser jag det som en framgång, eftersom det inte varit fallet tidigare. Framtiden får väl utvisa om det är samtliga moderater eller bara Ingvar Eriksson som ställer upp på detta. Många av de grönsaker som vi importerar har blivit besprutade med sådana preparat som vi inte tillåter i Sverige. Det visar de stickprov som livsmedelsverket tar. Förra året tog man 3355 prov på importerade grönsaker. I 112 av dessa prov fanns det alltför höga halter av besprutningsmedelsrester. 103 av de fallen gällde importerade grönsaker. Det visar att det är där problemet finns. Vi måste alltså från Sveriges sida ställa krav på dem som exporterar livsmedel till oss. De måste uppfylla samma krav som de vi ställer på den svenske odlaren. Hittills har regeringen och socialdemokraterna varit ganska tuffa mot de svenska odlarna men mycket tama mot importörerna. Om man följer det förslag som vi för fram i reservationen får man ett betydligt bättre skydd för konsumenten, och man vinner rättvisa gentemot den svenske odlaren. Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Till detta betänkande, där jordbruksutskottet behandlar några fristående motioner om åtgärder inom trädgårdsnäringen, har fogats två reservationer. Den första reservationen, som Lennart Brunander och Ingvar Eriksson här har yrkat bifall till, gäller införande av ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. I sak tror jag inte att det råder några delade uppfattningar om att det kunde vara angeläget att hitta vägar för att ekonomiskt skydda trädgårdsnäringen mot skördeskador. Vad som skiljer oss åt är hur man skall förfara för att hitta formerna för ett lämpligt skydd mot uppkomna skördeskador inom frilandsodlingen av trädgårdsprodukter. I reservationen föreslås att man i de diskussioner som pågår mellan regeringen och LRF om skördeskadeskydd inom jordbruket skulle ta upp frågan om behovet av skördeskadeskydd även inom trädgårdsnäringen. Det nuvarande skördeskadeskyddet inom jordbruket är så uppbyggt att det är ett delat ansvarstagande mellan jordbruket och staten, och det omfattar således inte trädgårdsnäringen. Att i de nu pågående underhandlingarna om ett nytt skördeskadeskydd mellan jordbruksnäringen och staten också ta med trädgårdsnäringen är utskottet inte berett att gå med på. Däremot är det kanhända möjligt att man kan hitta former för ett nytt skördeskadeskydd, där det skulle kunna vara möjligt att inbegripa ett visst skydd mot skördeskador på trädgårdsprodukter. Även om det från många håll har påpekats hur angeläget det är att man kan åstadkomma ett skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen, har det inte varit en första prioriteringsfråga från trädgårdsnäringens sida. Man framhåller från näringen hur svårt det är att utforma ett lämpligt skydd för att ekonomiskt kunna kompensera de odlare som drabbas av skördeskador. Hur skyddet skall utformas bör dock i första hand vara ett intresse för näringen. Därför vill jag yrka avslag på reservation 1. I reservation 2 yrkas bifall till de motioner där det föreslås att vi bör vidta åtgärder mot sådan import av trädgårdsprodukter där kemiska produkter som är förbjudna i vårt land har använts. Jag skall villigt erkänna att detta är en mycket svår fråga. Det är självklart att livsmedel inte skall innehålla substanser av kemiska medel som kan vålla skador på hälsa och miljö. Därför har vi också byggt upp ett omfattande kontrollsystem, som utvecklats allteftersom vi har fått ökade kunskaper om eventuella risker och förfinade analysmetoder. Och det systemet måste vi fortsätta att utveckla så länge som vi anser oss behöva använda kemiska medel vid odlingen av livsmedelsprodukter. Att man allteftersom erfarenheter och kunskaper vinns går in och förbjuder eller belägger kemiska medel med ytterligare restriktioner kan ha många orsaker. Orsaken behöver inte enbart vara den att odlade produkter tar upp substanser av dessa medel. Det kant.ex. bero på klimatet här i landet eller mycket liten spridning av vissa växtsjukdomar. Sjukdomarna är kanske praktiskt taget okända. Men det kan ju också vara så, att vi vill skydda jorden mot urlakning och att vi vill undvika en försämring av odlingsresultatet på grund av kemiska produkter. Även om riksdagen 1975 uttalade sig för att ett licenssystem liknande det som förekommer inom slakterinäringen borde införas också för import av trädgårdsprodukter— som reservanterna nu återkommer till — har det visat sig att detta hittills inte har varit en framkomlig väg. Det bästa sättet är att som hittills utveckla de kontrollmetoder som vi för närvarande använder, så att vi snabbt och effektivt kan ingripa mot överträdelser av våra importbestämmelser. Därmed vill jag, herr talman, yrka avslag också på reservation 2.

Herr talman! Håkan Strömberg tycker att vi har rätt i sak, men han vill trots detta inte stödja vad som är riktigt. Han säger att man inte har hittat formerna och att det därför än så länge är omöjligt att komma med några förslag. Inte heller tycker han om att den här saken skall blandas ihop med jordbruket, eftersom det inte är riktigt samma sak. Men varför, Håkan Strömberg, skall vi då vänta? I så fall kan vi ju behandla skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen separat. Vi behöver alltså inte vänta på jordbruket. För min del tycker jag att det är lika angeläget när det gäller jordbruket. Så vi bör skynda på även där. Men vi skulle alltså mycket väl kunna klara av problemet med skördeskadeskydd för trädgårdsnäringen. Håkan Strömberg sade att det här inte är ”en första prioriteringsfråga” från trädgårdsnäringens sida, och det är möjligt. Men eftersom regeringen inte uppfyller något av det andra heller, skulle ett beslut härvidlag ändå vara ett steg i rätt riktning. Beträffande substanserna i våra importerade livsmedel säger Håkan Strömberg att vi måste förfina våra analyser av vad vi importerar. Men det är ju bara fråga om stickprov. När resultatet av proverna är klara, har ju produkten nått konsumenten för länge sedan. Det är ju endast när man har konstaterat att en importör har varor som innehåller preparat av aktuellt slag som man stoppar dem vid gränsen och skall ha analysen klar innan man släpper in dem. Det är alltså inget säkert sätt. Det enda säkra sättet är att se till att man har samma regler för importerade varor som för de svenska. Håkan Strömberg pekar på slakterierna, och jag tror att det står någonting i utskottsbetänkandet om att vi skickar ut folk från Sverige som kontrollerar vad som sker i andra länder för att på det sättet sätta tryck på dem. Det är naturligtvis bra. Men det är en väldig skillnad i förhållande till vad EG har gjort mot Sverige när det gäller export av slaktdjur. EG-länderna måste godkänna våra slakterier innan vi får exportera dit. Vi kan göra precis likadant när det gäller de produkter som vi nu diskuterar. Jag tycker att det finns all anledning att göra så som vi har föreslagit i vår reservation.

Herr talman! Låt mig först säga till Ingvar Eriksson att jag har haft kontakt med företrädare för trädgårdsnäringen under de senaste dagarna. De säger, precis som jag sade här, att detta är en svår fråga och att den i många fall också är angelägen, men man har inte hittat normer och ett system som man tycker skulle passa för trädgårdsnäringen. Man sade inte ens att man skulle titta på Bertil Danielssons och Ingvar Erikssons motion. Det fanns tydligen inte förslag där som trädgårdsnäringen var beredd att ställa sig bakom. Den diskussion som pågår är ju en diskussion mellan dem som är involverade i skördeskadeskyddet för jordbruket — jordbruksnäringen och staten. Det är självklart att man bör föra den diskussionen mellan de inblandade parterna. Men man säger att man kanske kan hitta former som också skulle kunna vara lämpliga för vissa delar av trädgårdsnäringen. Sedan vill jag med anledning av Lennart Brunanders inlägg säga vad som kanske har blivit mer och mer uppmärksammat här i kammaren: Han lyssnar inte på vad andra talare säger. Vi måste självfallet se på orsaken till att man förbjuder eller inför restriktioner för kemiska medel i Sverige. Det bör inte enbart vara risken att de odlade produkterna upptar substanser. Det kan, som jag sade, röra sig om olika växtsjukdomar som är av så ringa omfattning här i landet att man mycket väl kan låta bli att använda bekämpningsmedel. Det kan bero på urlakning av marken, klimatförhållanden och andra orsaker som gör att vi har en bättre situation. Då är det självklart att vi inte skall använda mer kemiska medel än vi behöver. Vi behöver inte titta på hela den kader av kemiska medel som finns i andra länder och säga att vi måste ha samma medel i vårt land. Vi måste naturligtvis anpassa medlen efter våra förhållanden och vara restriktiva. Det viktiga är ju att vi kan ge de svenska konsumenterna en trygg livsmedelsförsörjning, där vi har kontroll på att det inte finns substanser i livsmedlen som når över de gränsvärden som är uppsatta även för de importerade produkterna och att vi utvecklar kontrollen så att risken blir mindre och mindre.